Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 14 avser anslag till statistiska centralbyrån, och här är utskottet i stort sett enigt. Det är bara på en punkt som representanterna för moderata samlingspartiet har en annan mening, nämligen när det gäller en undersökning för att kartlägga den dolda brottsligheten. Utskottet finner att en sådan undersökning i och för sig skulle vara intressant, men vi har inte varit beredda att göra de omdisponeringar som skulle vara nödvändiga för att få pengar till denna undersökning. Det är också att konstatera att reservanterna inte har funnit att några andra undersökningsobjekt skulle kunna utgå. De anvisar heller inga pengar utan överlåter på regeringen och SCB att träffa avgörandet om vad som i så fall skulle uteslutas av övriga undersökningar. Det pågår en provundersökning, och jag tycker att det redan av det skälet kan vara riktigt att avvakta och se hur den faller ut innan man anvisar medel. Om provundersökningen har utfallit väl förutsätter jag att SCB återkommer för att få medel. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag hänvisar bara till vad reservanterna själva anför i reservationen, nämligen att man överlåter till regeringen och SCB att göra omdisponering av medel. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 15 tar upp två huvudfrågor, nämligen tomträttsexpropriation och bevisbedömningen vid tillämpning av presumtionsregeln. Härtill kommer två reservationer från moderata samlingspartiets utskottsledamöter, där man framför samma meningar som vid ett flertal andra tillfällen. Herr Adolfsson har nu också här från talarstolen framfört samma åsikter. Beträffande tomträttsexpropriation har utskottet delats. Socialdemokraterna och vpk slår vakt om gällande lagstiftning medan ledamöterna från centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet reserverat sig för att vi nu skall mönstra ut regeln ur expropriationslagen. Även om bakgrunden till de anförda meningarna redovisats utförligt i betänkandet kanske jag ändå skall ge en kort sammanfattning. Av den föreslagna bilagan till betänkandet — alltså reservanternas förslag till lagändring — framgår också nuvarande lydelse av regeln. Den innebär att expropriationstillstånd kan påfordras på grund av en kommuns blotta påstående att den i en oviss framtid ämnar upplåta en fastighet med tomträtt. Det krävs inte att fastigheten skall användas för tätbebyggelse — det skulle t.o.m. vara tänkbart att man exproprierade för att upplåta jordbruk med tomträtt. I förarbetena har statsrådet Lidbom sagt att avsikten varit att inte vidga tidigare grunder. Kritiken mot att regelns ordalydelse säger något annat bemötes med påståendet att tomträttsupplåtelse i praktiken inte blir aktuell för annat än tätbebyggelse mark. Det har nu slumpat sig så att den första ansökan om tomträttsexpropriation som kom in gällde mark för handelsträdgård — såvitt jag förstår en form av jordbruksdrift — och sålunda genast besannade farhågorna på denna punkt. Civilutskottets majoritet år 1971 gjorde ett försök att precisera motivuttalandena och konstaterade att en förutsättning för tomträttsexpropriation var att det skulle föreligga ett tätbebyggelsefall. Tomträttspåståendet skulle vara ett bevis för att detta fall förelåg. Utgången av det nu av mig nämnda ärendet kan bli ett bra test på hur bärande utskottsmotiven har varit. Om påståendet är ett bevis, kan det ju också motbevisas av omständigheterna i övrigt. Om det nu -— trots regelns vidare innebörd — inte var några andra praktiska syften än att täcka tätbebyggelsefallen, kan man också fråga sig varför den någonsin har skrivits in. Ett enda motiv anfördes på den punkten. Man ville, som det uttryckets av statsrådet Lidbom år 1971, låta tomträttsinstitutets betydelse komma till uttryck i expropriationsreglerna. Vi skall inte här diskutera tomträttsinstitutet. Om man nu emellertid vill betona tomträttens vikt, så förefaller det märkligt att man inte han hitta på andra sätt än att göra en regel som man själv medger inte stämmer med de egentliga avsikterna. Slutligen bör också noteras den tidigare invändningen att det rent principiellt är fftämmande att ange en markupplåtelseform som expropriationsgrund. Det är också praktiskt märkligt, eftersom man i så fall måste bestämma sig på ett mycket tidigt skede. Man kanske inte ens kan få någon tomträttsinnehavare. Det är också lagstiftningstekniskt olämpligt att ett påstående som i motiven anges ersätta vanlig bevisning om en användningsavsikt skall överföras till lagtexten i form av en rättsgrund. Om nu avsikten varit att tomträttsexpropriation skulle ske på sakligt oförändrade grunder och det inte funnits några praktiska ambitioner att täcka någonting annat än tätbebyggelsefallen, så måste man fråga sig varför regeln vidhålls. Då ger ju vårt reservationsförslag precis samma praktiska möjligheter. Jag kan inte avhålla mig från att säga att jag tror att det har gått troll i ord och att det närmast är några för mig dunkla prestigesynpunkter som styr majoritetens officiella syn på frågan. Men jag skulle tro att om vår reservation vinner i dag kommer det inte att framläggas något förslag liknande det som vi nu haft att behandla. Besvärsfrågorna vid presumtionsregelns tillämpning har vi i utskottet i princip enat oss om. Jag hoppas och tror att den skrivning vi gjort på den här punkten skall uppfattas som klargörande och undanröja den oro som har funnits. Det är, tycker jag, närmast självklart både att vi måste ha glidande beviskrav i fråga om orsakssammanhangen och att de inte får glida så långt att presumtionen upphör att vara en presumtion. På värdeuppskattningssidan däremot kan vi naturligtvis komma nära rena sannolikhetsöverväganden. De moderata reservationerna 2 och 3 är, som jag sade förut, upprepanden av tidigare teser, och jag skall nöja mig med att helt kort beröra dem. För alla partier utom för moderata samlingspartiet är det närmast en självklarhet att när en kommun behöver mark måste kommunen också ha en obetingad företrädesrätt till marken. Men det har inte, herr Adolfsson, någonting med socialistisk ideologi att göra, som det uttrycks i reservationen, utan det är i linje med allmänt vedertagna principer att samhället, som måste svara för bostadsförsörjningen, också måste gå före enskilda intressen. Jag vill emellertid klart säga ifrån att man skall handha expropriationslagen med varsamhet och med gott omdöme, och den skall naturligtvis endast tas till när frivilliga avtal inte kan ingås. Förhandlingar måste alltid föregå expropriation, och jag tror att man då också i de flesta fall kan uppnå frivillighet.

Herr talman! Den enda punkt där jag har några invändningar mot vad utskottets värderade ordförande sagt är tomträttsexpropriationen. Invändningarna gäller inte beskrivningen av frågan utan närmast argumentationen. Då tomträttsexpropriation infördes var det aldrig tal om tätbebyggelse eller inte — tomträtt gällde bara för tomtindelad mark. Efter 1953 års reform av tomträttsinstitutet kan man i princip upplåta tomträtt i alla slag av fastigheter och utan begränsning till ett visst ändamål. Så är det fortfarande. Det är mot den bakgrunden man skall läsa statsrådet Lidboms uttalande om ändamålsangivelsen i 1971 års proposition, nämligen att problemet har ”en viss principiell men ringa praktisk betydelse”. Samtidigt uttalas att avsikten varit att tillåta tomträttsexpropriation ”på sakligt sett oförändrade grunder”. Vi har väl alla utgått från att tomträttsinstitutet i praktiken kommer att användas på samma sätt som förut. Utskottet uppfattade förslaget så att också tomträttsexpropriation skulle förutsätta ett tätbebyggelsebehov. Formuleringen gav en anvisning om ett förenklat bevisförfarande i de här fallen. Utgår man — som jag tror att både utskottets ordförande och jag gör — från kommunens obetingade företrädesrätt till tätbebyggelsemark blir reservanternas resonemang nästan akademiskt. Slutligen tycker jag inte att det finns någon anledning för mig att här ta upp ett ärende som ligger under regeringens prövning.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 den det ej vill röstar nej.

Herr talman! De människor som bor i egnahem eller bostadsrättslägenheter har en stor och värdefull möjlighet att utöva ett avgörande inflytande över hela sin boendemiljö. Motsvarande möjlighet finns inte för dem som bor i privatägda hus eller i hus som ägs av allmännyttiga bostadsföretag. Visserligen har hyresgästernas ställning stärkts de senaste åren, men fortfarande finns skillnader. Nu är tiden mogen att se över de här problemen. Riksdagen bör underlätta för de hyresgäster som så önskar att utöva ett större och mera direkt inflytande över sin bostad och sitt bostadsområde. Förköpslagen ger kommunerna en värdefull och ibland helt nödvändig möjlighet att överta fastigheter. Lagen skulle också kunna användas för att tillförsäkra hyresgäster förköpsrätt till den fastighet de bor i. För att inte i onödan dra på mig kritik hänvisar jag till den passus i folkpartiets motion, där det klart sägs ifrån att man är medveten om att det kan förekomma skäl som gör att kommunen måste få förvärva en fastighet även om hyresgästerna skulle vilja utöva en förköpsrätt. Här får alltså hyresgästernas intresse stå tillbaka för samhällets. Det stora problemkomplex med hyresgästers eventuella förköpsrätt som skisseras i motionen är komplicerat. Motionen ger sig inte ut för att lösa problemen utan drar endast genom olika exempel fram sannolika frågeställningar. En lösning är att boendeutredningen också ser över problemet med lagstadgad förköpsrätt för hyresgäster vid försäljning av saneringsfastigheter. Skulle utredningen anse att detta av tidsskäl är omöjligt kan regeringen på annat sätt förbereda ett förslag enligt motionens intentioner.

Herr talman! På fastighets och bostadsmarknaden finns det osunda inslag som det måste vara samhällets uppgift att undanröja. Spekulationshandeln med saneringsmogna fastigheter och åtgärder i anslutning till ombyggnad och sanering medför oskäligt höga kostnader för de boende. Gemensamt för den här typen av privata spekulationsföretag är att det ofta rör sig om en eller tvåpersonsföretag som skaffat sig ett betydande innehav av fastigheter. Det ligger naturligtvis i alla boendes intresse att all spekulation på bostads och hyresmarknaden stoppas. Enskilt ägande av flerfamiljshus och fastighetsbolag måste avskaffas för att minska och undanröja det nuvarande hyresförtrycket. Om man skall göra slut på hyresförtrycket och demokratisera boendet måste problemen angripas från delvis nya utgångspunkter. De privata fastighetsbolag som äger och förvaltar hus uteslutande för att förtjäna pengar så snabbt som möjligt på bostadskonsumenternas bekostnad har enligt vår mening inget existensberättigande. Vänsterpartiet kommunisterna har som bekant sedan många år föreslagit olika åtgärder för att göra slut på de kapitalitiska spekulationsoch monopolintressenas inflytande på bostadsmarknaden. I år har vi bl.a. i motionen 303 tagit upp problemet med olika fastighetspekulationer som kringgår gällande förköpslag och föreslagit sådana förändringar som kan göra slut på sådana spekulationer. Det är med tillfredsställelse vi har noterat att civilutskottet i sak har biträtt detta motionskrav även om utskottet med hänsyn till de svårigheter som är förenade med ett genomförande av förslaget inte nu har ansett sig kunna tillstyrka kravet. Utskottet har emellertid förutsatt att ytterligare överväganden görs inom justitiedepartementet i syfte att eliminera möjligheterna att genom bolagsägande kringgå förköpslagens syfte. Utskottet har vidare förutsatt att eventuellt lämpliga lösningar föreläggs riksdagen. Ställningstagandet innebär att utskottet med hänsyn endast till svårigheterna med en teknisk lösning avstått från att nu till styrka motionsförslaget. Som jag har framhållit i det särskilda yttrandet bör en teknisk lösning kunna presenteras utan något längre dröjsmål. Utformningen kan kanske göras så enkel att en kommun ges möjlighet att inträda i köparens ställe om aktierna i ett sådant fastighetsbolag som här åsyftas till viss procent utgörs av fastighetsinnehav. Frågan om en ändring av förköpslagen så att samhället ges rätt till prövning av överenskommet markpris vid övertagande av köp har tidigare diskuterats vid olika tillfällen här i riksdagen. Det har visat sig att kommunerna i ganska liten utsträckning har använt sig av den förköpsrätt som föreligger. Orsaken till detta är ganska klar och entydig, man tvingas betala det pris som har överenskommits mellan säljare och köpare. Vänsterpatiet kommunisterna har också tidigare föreslagit förändringar beträffande expropriations och förköpslagstiftningen i syfte dels att åstadkomma snabbare och enklare förfaranden för samhällets fastighetsförvärv, dels att få priserna vid en kommuns utnyttjande av förköpslagen prövade och fastställda på en rimlig nivå. Erfarenheterna av att jämsides med förköpslagen låta expropriation komma till användande för att hålla fastighetspriserna nere och förhindra spekulation synes innebära att inte heller expropriationsförfarandet ger garantier för andra priser än dem som kan ha angivits vid affärstransaktioner mellan köpare och säljare. Förköpslagen bör därför ändras så att en prövning av köpesummans skälighet kan ske. Herr talman! Jag kan alltså konstatera att erfarenheterna av förköpslagens tillämpning tydligt visar att lagens avsedda innehåll urholkas genom att markprisutvecklingen inte kan hållas tillbaka. I många fall tvingas kommunerna att avstå från legal förköpsrätt av det skälet. Enligt vpk:s mening bör det i förköpsfallen stå till buds en administrativt enkel prisprövningsmöjlighet, som formellt knyts till förköpslagen eller expropriationslagen. Värderingsgrunderna bör självfallet vara lika vid samtliga dessa tvångsförvärv. Därmed aktualiseras också en översyn av expropriationslagens värderingsgrunder. Målet måste självklart vara att värderingen skall ske på ett sådant sätt att inträffade höjningar av förväntningsvärdena tillförs samhället, så att en acceptabel prisnivå kan uppnås. Herr talman! Förköpslagen och prisprövningsreglerna i anslutning till den har, som jag förut sagt,diskuterats vid många tidigare tillfällen. Jag skall för dagen nöja mig med vad jag här har anfört och yrka bifall till den vid civilutskottets betänkande nr 16 fogade reservationen 3.

Herr talman! I detta civilutskottsbetänkande behandlas förköpslagen, alltså kommunens rätt att ta över såsom köpare, när mark och husaffärer är aktuella och kommunen har intresse av detta. Förköpsrätten är ett enkelt och odramatiskt sätt att säkerställa kommunens framtida behov av mark. Det är inte förenat med krångel utan kan gå snabbt. Med den grundinställning som moderata samlingspartiet har i markfrågorna, nämligen att enskilda intressen skall gå före samhällets, är det naturligtvis följdriktigt att moderaterna föreslår att förköpslagen upphävs. Majoriteten i utskottet har nu liksom tidigare andra värderingar. Även om jag är helt medveten om herr Adolfssons inställning, tycker jag att han gjorde en häpnadsväckande svartmålning av vilka onda avsikter en kommun kan ha mot sina invånare. Naturligtvis kan man i något enstaka fall ha missbrukat de lagar som finns, men det måste då vara fråga om undantagsfall. Kommunernas ambitioner måste vara att lösa problemen till de flesta invånarnas bästa. I motioner och reservationer framhålls att även ett förköp bör bygga på någon form av skälighetsbedömning av priset, vilket vi också har hört herr Claeson säga. Även jag är väldigt starkt oroad av de ständigt stigande markpriserna som är till skada för de flesta och till gagn för några få. Men jag anser ändå att det måste vara fel att man i förköpslagen inför en prisprövning. Då missar man enkelheten med hela förfarandet. Anser en kommun att priset är för högt men ändå vill ha marken, skall kommunen naturligtvis tillgripa det mer långdragna och omständliga förfarandet med expropriation. Jag skall givetvis inte stå här och förorda expropriation, men jag tycker att kommunen inte skall tveka att begagna detta förfarande, om kommunen anser priset oskäligt och inte kan nå en annan uppgörelse. Även i fortsättningen bör vi låta förköpslagen vara det enkla och okomplicerade sättet att säkerställa markbehov. I en motion från moderaterna och folkpartiet föreslås att hyresgäster bör få förköpsrätt till fastigheter. Bostadsrättens roll såsom boendeform utreds nu av boendeutredningen,och jag förutsätter naturligtvis att vi så småningom kommer att få förslag från den utredningen. Frågan är onekligen intressant. Många problem är mellertid olösta, och det ankommer på utredningen att lösa dem, t.ex. problemet hur man skall göra om inte alla hyresgäster är överens. Skall man då rätta sig efter minoriteten, så att inte dess situation försämras? Det är bara ett av de problem som måste lösas. Självfallet kan dock inte hyresgästernas önskemål gå före kommunens vilja.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

Herr talman! Om jag uttryckte mig så att herr Adolfsson kunde tro att moderata samlingspartiet och centerpartiet börjat närma sig varandra i markfrågorna, måste jag ha varit mycket otydlig. Jag vill upprepa att man naturligtvis skall försöka nå frivilliga överenskommelser innan man tillgriper tvång, men det utesluter inte att det ändå till sist måste vara kommunens intresse som går före. Jag sade att förköpslagen kan missbrukas. Ja, allt vad vi människor har att sköta kan någon enstaka gång medföra att saker och ting missbrukas. Det gäller självfallet även förköpslagen, men vi kan ju inte för den skull säga att vi skall göra förändringar i lagen.

Herr talman! Herr Claeson sade att förköpslagen har urholkats genom de oskäliga prissättningar som ägt rum. Jag vill också påstå att den markvärdestegring som vi år efter år har fått uppleva verkligen är oroväckande, och i motionen 964 har fru Landberg och jag sökt påvisa detta. Länsstyrelsen i Östergötlands län framhöll i samband med Länsplanering 1974 att markvärdestegringen gör det svårt för skärgårdsbefolkningen att stanna kvar. Personer som önskar bo kvar i skärgården har inte ekonomiska resurser för att hänga med i konkurrensen om mark och vatten. Utskottet är också väl medvetet om de i motionen påtalade problemen. När fru ordföranden i civilutskottet säger att utskottet i sin helhet icke delar moderaternas grundinställning i markfrågan noterar jag det som ett lugnande uttalande. Men jag vill ändå påstå att det här problemet finns. Utskottet hänvisar till jordförvärvsutredningen och till en rad åtgärder som har vidtagits på senare år för att motverka vådorna av markvärdestegringen, som det står i utskottets betänkande. Vi får väl hoppas att jordförvärvsutredningen verkligen kan få fram en bättre tingens ordning på detta område. De ”rader av åtgärder” som utskottet talar om har haft ingen eller ringa effekt när det gäller markpriserna. Jag kan ta ett par exempel. I min hemkommun har vi tillsammans med andra kommuner en s.k. fritidsstiftelse. Hösten 1974 erbjöds vi att köpa en fastighet som gränsar till ett område som vår kommun äger. Så långt är den kommunala förköpsrätten bra. Vi får reda på vad som sker i fråga om markförsäljningar. Fastigheten i fråga var på 35 hektar och taxeringsvärdet var totalt 48 000 kr. Men priset var 483 000 kr., alltså väl tio gånger taxeringsvärdet. Vad hjälper då den kommunala förköpsrätten? Ett annat exempel är den ännu ej avslutade affären rörande holmar och skär i Östergötlands skärgård. Det rör sig om sammanlagt 57 hektar landareal. Priset skulle vara 600 000 kr., som naturligtvis vida överstiger fastighetens beräknade avkastningsvärde, om den skulle användas för jord och skogsbruk och fiske. Här rör det sig visserligen om en köpare som inte är svensk medborgare, och affären kanske på den grunden inte blir av, men vi skall veta att det finns även köpstarka personer i vårt land som kan betala sådana här överpriser. Problemet finns alltså även här. Vad som är intressant i det här fallet är att kommunen anser att det onormalt höga priset gjort det omöjligt att utnyttja den kommunala förköpsrätten. På så sätt, säger kommunen, hindras den att ordna en socialt präglad användning av denna del av skärgården. Herr talman! Den kommunala förköpsrätten ger oss en bra information om vad som händer i fråga om markköp inom kommunen, men lagen hjälper oss inte att hindra en oskälig prisstegring på våra attraktiva fritidsoch jordbruksområden. Herr talman! Jag beklagar att utskottet inte tydligare har markerat en beställning på detta viktiga område.
Herr talman! Jag är helt överens med herr Augustsson om att vi har fått oskäligt höga markpriser. Detta är ur olika synpunkter mycket oroande för många intressegrupper. Men jag anser, som jag sade förut, att det är alldeles felaktigt att försöka lösa problemet genom förköpslagen. Den tycker jag vi skall hålla ren som ett enkelt instrument för kommunen att överta köp som är uppgjorda med andra köpare. Däremot finner jag det ytterst angeläget att försöka lösa problemet på andra sätt, kanske genom nya utredningar som är föreslagna. Men intill dess, herr Augustsson, bör man i de fall som här ges exempel på ta till det mer krångliga expropriationsförfarandet. Då kommer man inte upp till priser som ligger tio gånger över taxeringsvärdet.

Herr talman! Utskottets ordförande rekommenderar att vi skall använda expropriationslagen i sådana här fall. Jag vill bemöta det rådet med att säga att jag knappast tror att vi använder expropriationslagen när det gäller fritidsområden, och jag har ytterst sällan varit med om att den använts för jordbruksmark. Det är väl andra områden som kommer i fråga när det gäller expropriationslagen. De problem jag har talat om gäller dels attraktiva fritidsområden, dels den mark som våra unga jordbrukare vill komma åt, vilket de väl — om denna utveckling skall fortsätta — knappast får någon chans till.
Herr talman! Det går helt visst, herr Augustsson, att använda expropriationslagen beträffande mark som man behöver för fritidsaktiviteter. Däremot skall den inte — det hoppas jag i varje fall — gälla för jordbruksmark. På det området måste vi klara prisfrågan på annat sätt, och jag hoppas att kommande utredningar skall finna lösningar. Men beträffande mark för fritidsändamål går det mycket väl att använda expropriationslagen. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! När riksdagen om någon minut kommer att klubba civilutskottets betänkande nr 17 kommer detta beslut att glädja många fritidsfiskare ute i vårt land. Beslutet innebär att en ytterligare översyn skall göras, varigenom fiskevårdsföreningarna ges möjlighet till förlängd verksamhetstid. Gjorda utredningar och undersökningar visar att fritidsfisket är vår mest utbredda fritidsaktivitet och i synnerhet under de två senaste decennierna har detta expanderat kraftigt. Mer än 2,5 miljoner svenskar fiskar någon gång varje år, och ca 700 000 ägnar sig regelbundet åt fritidsfiske. Vi har ett sjörikt land där många sjöar och vattendrag har upplåtits för fritidsfisket och där det finns fiskevårdsföreningar.

Komplikationerna av detta riksdagsbeslut 1973 blev bl.a. att det är helt uteslutet att hinna ombilda landets samtliga fiskevårdsföreningar till andra förvaltningsformer före utgången av 1978. Detta innebär att många av de ca 2000 fiskekortsområden, som i dag är tillgängliga för fritidsfiskare och allmänhet, efter nämnda datum inte kan upplåtas för fritidsfiske. Oavsett vilken förvaltningsform som väljs kommer det nämligen att krävas fullständiga fiskerättsutredningar för så gott som samtliga föreningars områden. Dessa fiskerättsutredningar och ombildningar är både tidsödande och kostnadskrävande. Lantmäteripersonal och förrättningsmän klarar inte av dessa fiskerättsutredningar inom den föreskrivna tiden. Det hade varit beklagligt om nuvarande lagstiftningsintentioner hade fått till effekt att möjligheterna till kortfiske fått begränsas i avsevärd omfattning på grund av bristande resurser i fråga om fiskerättsutredningar och förrättningsmän. Nu kommer troligen —- i och med att riksdagen beslutar i enlighet med civilutskottets betänkande — dessa frågor att lösas genom den ytterligare översyn som bör komma och även resultera i förslag till ändrade övergångsbestämmelser, som vid senare tidpunkt kan föreläggas riksdagen. Herr talman! Med förhoppning om att nämnda översyn och kommande förslag skall klara berörda problem har jag inget annat yrkande än om bifall till civilutskottets hemställan i betänkandet nr 17.

Jag vill även nämna att i exempelvis Schweiz efter utbildningen bedrivs obligatorisk assistenttjänstgöring under två år hos någon kiropraktor. Under den tiden förekommer också vidareutbildning av teoretisk art. Efter denna period måste man ta en statlig examen där examinatorerna är kiropraktorer, läkare med specialistkompetens samt jurister. Detta förfaringssätt är infört för att hemvändande studenter skall vänja sig vid europeiska förhållanden samt för att landet i fråga bättre skall kunna kontrollera utbildningen. Här nämnda kunskapsunderlag är förutsättning för att en utövare av manipulativ terapi skall kunna bedöma om en patients besvär faller inom ramen för hans verksamhetsområde eller om patienten behöver remitteras till någon annan specialist. Doctors of Chiropractic har i dag legitimation i 51 stater i USA. Förutom i USA och Canada förekommer legitimation i ett flertal länder, även i Danmark. F.n. är ett 30-tal ungdomar under utbildning. Det finns i vårt land ett stort antal människor som drabbas av ryggbesvär. Det är oftast folk som har hårt och tungt arbete som utsätts för dessa lidanden. Det är också allmänt känt att då sådana här besvär uppstår anlitar folk dessa välutbildade kiropraktorer som med sina kunskaper och erfarenheter rättar till fel som har uppstått. Jag vill gärna påpeka att åtskilliga läkare remitterar patienter med vissa ryggbesvär till kiropraktorer. Detta om något vittnar väl om dessa läkares förtroende för de välutbildade kiropraktorernas kunskaper. Utskottet återkommer i år med i stort sett samma argument som vid behandlingen av denna fråga 1974. Det talas om att utbildningen sker i utlandet och att svenska myndigheter därför saknar möjligheter att kontrollera och påverka utbildningen. Enligt min mening finns det emellertid många effektiva vägar att kontrollera utbildningen och kunskapsnivån. I den reservation som är fogad till socialutskottets betänkande nr 6 sägs bl.a.: ”Det bör —-—-— vara naturligt att man vid sjukdomar av olika slag i första hand vänder sig till läkare.” Vidare påpekar reservanterna att i själva behandlingsarbetet även andra kategorier än läkare erhållit uppgifter — tandläkare, sjuksköterskor etc. — vilka fått erkännande genom legitimation eller genom att anlitas inom den offentliga hälso och sjukvården. Reservanterna anser att samhället bör genom legitimation ge erkännande även åt seriöst utbildade och verksamma kiropraktorer. Detta skulle innebära en välbehövlig sanering inom detta område. Mot bakgrund av vad jag nu redogjort för talar starka skäl för införande av legitimation för de Doctors of Chiropractic som är verksamma och kommer att vara verksamma i vårt land.

Utskottet är enigt så när som då det gäller legitimation av kiropraktorer. Där har två ledamöter reserverat sig, i huvudsak efter samma linje som förra året. Det är de s.k. Doctors of Chiropractic som reservanterna vill omhulda, och reservanterna föreslår att man skall utreda möjligheterna att ge Doctors of Chiropractic legitimation. Mot detta har utskottet anfört att man redan i fjol sade nej till en liknande begäran. Något nytt har inte skett sedan dess. Grundorsaken till att vi inte kan gå med på att ändra inställningen till kiropraktorerna är att de utbildas utomlands, vilket gör att Sverige inte har någon kontroll över utbildningen. Vi har alltså inga betryggande garantier för att den tillgodoser de krav som vi i Sverige måste ställa på en sådan verksamhet. Dessutom har utskottet understrukit att om man inordnar ett 20-tal Doctors of Chiropractic i det svenska sjukvårdssystemet så är det bara en liten marginell effekt man åstadkommer då det gäller sjukvården. Det går alltså inte att hävda att detta skulle innebära någon avgörande förändring eller förbättring i detta avseende. Herr talman!

Herr talman! Socialutskottets ordförande herr Karlsson i Huskvarna har i dag ungefär samma argument som han hade under debatten i fjol. Han talar om de marginella effekterna och om läkarutbildningen. När denna fråga var uppe förra året diskuterade vi de marginella effekterna, och jag vill nu säga till herr Karlsson ungefär detsamma som jag sade då, nämligen att människor med svåra ryggbesvär lider mycket av sin sjukdom och är tacksamma för all den hjälp de kan få. Det finns nu ca 20 Doctors of Chiropractic i landet, och ytterligare ett antal personer med dessa breda kunskaper tillkommer. Jag kan inte förstå varför man nära nog skall nonchalera dem och säga att deras insatser inte har någon effekt. De har effekt. De hjälper ju ett stort antal människor med ryggbesvär. Är det inte tacksamt, herr Karlsson, när vi ännu inte har de läkare som det här talas om? Jag är väl medveten om att vi utbildar ett allt större antal läkare, men hur många av dem skall bli ortopeder? Det är ju det frågan gäller. Det fordras ju experter även på detta område, och alla läkare blir inte ortopeder. Vi har långa köer av sådana människor som behöver hjälp vid de ortopediska anstalterna i vårt land men som på grund av bristen på specialister inte kan få sådan hjälp. Många av de människorna kan hjälpas via kiropraktorer. Detta vet också många läkare, som remitterar patienterna till kiropraktorer. Jag tycker att man i detta och i många andra sammanhang inte skall vifta bort och bara tala om de s.k. marginella effekterna. När man gör påvisbar nytta med att använda människor som kan sitt jobb, så skall man väl utnyttja dem!
Herr talman! Men, herr Bengtsson, man ökar ju inte tillgången på kiropraktorer därför att man legitimerar dem. Och det är ju ingenting som hindrar att läkare remitterar patienter till kiropraktorer även i fortsättningen. I det fallet har ju utskottet inte gjort något ställningstagande. Vi har bara sagt att för att man skall kunna legitimera dessa människor måste vi ha mycket höga krav på att vederbörande besitter de kunskaper som de skall ha. Och eftersom utbildningen inte sker här i Sverige har vi inte den översynen av utbildningen som behövs. Det är det som är skälet till att utskottet har intagit denna ståndpunkt.
Herr talman! I den debatt som vi förde i denna fråga 1974 sade herr Karlsson i Huskvarna bl.a. följande: ”Så mycket skall man naturligtvis ändå säga som att Doctors of Chiropractic har en helt annan utbildning än många av de andra som uppträder som kiropraktorer och som kanske ofta inte har den utbildning som skulle behövas för den verksamhet de utövar. Jag vill betona att jag med detta inte avser herr Bengtssons inlägg, men det har förekommit fall där någon s.k. kiropraktor har behandlat en människa som egentligen varit frisk men som han behandlade så mycket att hon blivit sjuk efter behandlingen.

Representanter för moderaterna, folkpartiet, centern och socialdemokraterna hemställer i motionen att riksdagen hos regeringen skall begära en utredning och åtgärd för legitimation. Vad vi vill ha är just en utredning som klargör om Doctors of Chiropractic kan legitimeras och på vilka grunder. Det är det, herr Karlsson, och ingenting annat som vi diskuterar just nu.
Herr talman! Jag begärde ordet innan herr Bengtsson började citera vad jag sade förra året. Hade jag vetat att han skulle göra det, hade jag inte behövt begära ordet nu. Men eftersom herr Bengtsson tog upp frågan om kiropraktorernas verksamhet vill jag för herr Bengtsson omtala att jag för någon tid sedan blev uppringd av en person som hade behandlats av en — lägg märke till det! — Doctor of Chiropractic. Denna person var djupt bekymrad över att han blivit felbehandlad. Inte ens det faktum att det finns kvalificerade kiropraktorer innebär alltså att det är riskfritt. Det är därför vi måste vara mycket noggranna när det gäller att ge legitimation. Utskottets ställningstagande är klart dokumenterat, och vi kan inte ändra på det. När utbildningsmöjligheter ges inom landet, har vi också möjlighet att se detta på ett annat sätt än vi i dag gör. Jag vill för herr Bengtsson betona vad utskottet säger i slutet av sitt utlåtande över motionen. Utskottet påpekar där att socialstyrelsen i den s.k. decemberskrivelsen till socialdepartementet också förklarat sig beredd att stödja prövning av kiropraktikverksamhet. Det är tänkbart att man på den vägen kan åstadkomma vad herr Bengtsson önskar.

Vissa delar av betänkandet andas nu åtminstone litet mer av positiv inställning från utskottets sida när det gäller naturläkemedlen än tidigare. Även läkarkåren i vårt land börjar ändra attityd. Att socialstyrelsen gör det är däremot knappast troligt. Socialstyrelsen har nu i ett ärende lidit nederlag i hovrätten men överklagat till högsta domstolen enligt uppgift. Från läkarhåll har det vid konferenser anförts att s.k. naturläkemedel bör försäljas fritt med klargörande av innehållet, trots att de av socialstyrelsen inte anses ha någon effekt. Jag har i flera år kritiserat socialstyrelsen för dess sätt att handskas med dessa frågor. Förra året hade vi här i riksdagen en lång interpellationsdebatt i frågan, då jag särskilt tog upp THX och Paspat. THX är känt genom de diskussioner vi haft om det tidigare här i kammaren. Om Paspat skall jag bara redovisa att det är ett allergipreparat som i många år använts i Sverige, särskilt av sjukhus och läkare. Det har nu förbjudits av socialstyrelsen med alla de men detta åstadkommit. Jag kan möjligen förstå utskottets skrivning när det gäller naturläkemedel med anledning av att en arbetsgrupp nu arbetar med att utreda förutsättningarna för användning av sådana, men jag är förvånad över utskottets behandling av thymuspreparatet THX och preparatet Paspat. Motionen avstyrks med hänvisning till ett cirkulär till medicinalpersonal, utfärdat av socialstyrelsen. Vilken är då min begäran? Jo, den är helt enkelt följande: att riksdagen hos regeringen begär att preparaten THX och Paspat samt vissa naturläkemedel under socialstyrelsens kontroll får användas inom sjukvården under en längre försöksperiod i enlighet med vad i motionen anförts. Och vad har varit min motivering? Jo, jag har hänvisat till att tusentals personer f. n. använder THX. Detta påstår jag, och jag gör det med full kännedom om att det finns människor som är levande bevis för att THX givit lindring och bot vid vissa åkommor och att t.o.m. läkare själva använder THX. Socialstyrelsen har framhållit att vad som fordras för att THX-preparatet skall prövas som registrerat läkemedel är forskning som kan bevisa dess effekt. Då menar jag i motionen, att om tillverkare eller användare av THX och Paspat icke har möjligheter eller förutsättningar att kunna klara en sådan forskningsuppgift, fastän nu tiotusentals människor använder preparatet och anser att det har effekt på dem, är det samhällets skyldighet att fullgöra de erforderliga forskningsinsatserna. Socialstyrelsen har låtit verksamheten pågå så länge att den själv bör ta ansvaret för en ingående forsknings och försöksverksamhet. Socialstyrelsen förbjuder preparaten med motiveringen att de saknar effekt, men då de icke kan anses ha skadlig effekt, borde de kunna få användas av läkare på de patienter som önskar erhålla sådana medel. Genom noggrann journalföring och under längre tid samt genom intervjuer med patienter skulle ett brett material kunna erhållas som åtminstone tillfredsställer socialstyrelsens krav på beprövad erfarenhet. Detta är min motivering. Utskottet stöder alltså socialstyrelsens cirkulär, och visst är det en förödande argumentering, med uppräkning av en rad experter! Men ser man litet närmare på argumenteringen, finner man att den inte är alldeles övertygande. Den är inte övertygande därför att materialet är för litet och undersökningsperioden för kort med hänsyn tagen till — som jag har sagt tidigare — de tiotusentals människor som redan använder THX preparatet och som helt enkelt använder det därför att de känner sig bättre av det. Skulle då inte en omfattande intervjuundersökning kunna ge ett underlag för en bedömning som är bredare och säkrare? Den undersökningen bör omfatta flera år, och flera läkare bör ha möjlighet att ge patienterna preparatet om dessa så önskar. Cirkuläret från socialstyrelsen avslutas så här: ”Den mycket grundliga utredning expertgruppen företagit har sålunda fastslagit, att THX inte har någon botande eller lindrande effekt vid cancer, ögonsjukdom vid diabetes eller prostatism. Trots detta har många sjuka låtit sig behandlas med THX-injektioner och i vissa fall i samband därmed ändrat eller avbrutit pågående medicinsk behandling. Risk föreligger också för att sjuka personer som vill bli behandlade med THX alltför sent erhåller adekvat vård. THX-behandling kan på grund härav bli en fara för människors hälsa.” — Jag har velat läsa upp detta för att få också socialstyrelsens synpunkter återgivna i protokollet. Citatet fortsätter: ”THX behandling innebär injektioner av ett preparat, som inte underkastats lagstadgad läkemedelskontroll. Någon gynnsam effekt på sjukdomsförlopp har ej kunnat påvisas vid THX-behandling.” Så vill man då bringa detta till kännedom. Det fordras, tycker jag, verkligen en kommentar till detta. Visst finns det risk — det finns risker förknippade med de flesta behandlingsmetoder och de flesta läkemedel. Risken är dock inte att använda THX, eftersom enligt läkare THX icke har någon effekt, utan risken är att man icke använder annan av läkare föreslagen vård. Men om läkarna får ta hand om behandlingen med THX, har de möjligheter att meddela patienterna socialstyrelsens synsätt, att avråda dem från sådan behandling och att föreslå annan åtgärd. Om patienterna ändå säger sig vilja ha THX skall läkarna kunna ge dem detta preparat. Varför skulle då inte — enligt Haagkonventionen om de mänskliga fri och rättigheterna —= människorna här själva få avgöra, om de skall få den behandling de önskar? Om preparaten THX och Paspat enligt socialstyrelsen alltså sägs inte ha någon effekt, kan de ju inte heller ha en negativ effekt! Vad är det då för logik som förbjuder läkare att ge detta preparat? Effekten upplevs av patienterna själva, det har vidimerats av tusentals människor i detta land. Det är, herr talman, för tidigt att yttra sig om de nya signaler som kommer från Amerika och som vi har fått del av i dagarna. En mycket ansedd tidning, Science, har tagit upp thymushormonernas betydelse för vissa sjukdomar. Detta preparat framställs ur kalvbräss som också används av doktor Sandberg i Aneby. Jag kan inte underlåta att till kammarens protokoll läsa in en del av vad som stod att läsa i en artikel i Svenska Dagbladet i går och vad också aftontidningarna har påpekat. Artikeln i Svenska Dagbladet har rubriken Hormon från thymus prövas mot cancer: ”Amerikanska forskare skall på försök behandla 250 personer, däribland cancerpatienter, med ett hormonpreparat, som framställts ur thymuskörteln . Man hyser hopp om att hormonet, thymosin, skall kunna hålla tillbaka en lång rad sjukdomar förutom cancer, bl.a. ledgångsreumatism och åldersdiabetes. De kliniska försöken bygger på nya fascinerande upptäckter som i vetenskapens ögon har förvandlat thymus eller brässen från en tämligen ringaktad askunge bland kroppsorganen till en av de allra viktigaste enheterna i kroppens försvarsorganisation — im munsystemet. Vändpunkten kom i mitten av sextiotalet när amerikanerna Allan Goldstein och Abraham White ur kalvbräss fick fram en substans som otvivelaktigt innehöll ett hormon. De kallade det thymosin och har visat att det finns hos både människa och flera olika djurarter. Det är ganska troligt att deras ”fraktion” innehåller flera olika ämnen med hormoneffekt, och likaså att thymus producerar även andra hormoner som man inte fångat in ännu.” Sedan talar man om några dramatiska räddningar som har gjorts med anledning av detta och fortsätter: ”Brässen är en körtel som krymper med åren. Samtidigt minskar thymosinmängden i blodet, och det till cellerna knutna immunitetsskyddet försvagas. Många tror nu att det är förklaringen till att infektioner och andra sjukdomar, bl.a. cancer, blir vanligare i högre åldrar.

Rättegångarna har avlöst varandra, och i somras polisanmäldes han på nytt för olaga läkemedelstillverkning och kvacksalveri. Experter har inte funnit någon effekt av THX på cancer i det material de gått igenom, men det lär finnas anledning. --- Kan de nya upptäckterna om thymus och dess hormoner ge något stöd åt Sandbergs påståenden om THX? Om det kan lekmannen förstås inte ha någon grundad mening. Att hans extrakt är en grövre och mer oprecis substans än de hormonpreparat som läkarna i USA experimenterar med, vågar man kanske förmoda. Det återstår ju också att visa att THX innehåller de verksamma ämnen som ingår i de amerikanska substanserna Herr talman! Jag har velat redovisa dessa synpunkter för kammaren på grund av den allmänna debatt som kommer att följa efter den här utvecklingen. Meddelandena från amerikanska forskare tycker jag borde göra kritikerna av THX och Sandberg litet mer ödmjuka än de hittills har varit. Min begäran är bara att THX och Paspat skall ges fria så att en mer långsiktig och praktsik utvärdering av dem kan göras. Jag kan inte förstå att utskottet vill försätta sig i situationen att bara avfärda det hela med denna socialstyrelsens skrivning.